Värderade talman! Larz Johansson får nöja sig med att avgöra vad han själv skall säga. Han försökte tala om för oss vad vi skall säga i debatten. Det trodde jag att vi själva kunde få avgöra. Jag tackar så mycket för Larz Johanssons deklarationer om vad vi har rätt att ta upp i debatten. Kerstin Keen och mig. Vi ville införa en treårig utbildning enligt ÖGY-modell. Det är inte så svårt att försvara, inte heller i den här debatten. I ÖGY modellen ingick det modulsystem som vi nu talar om. En avgörande kritik från folkpartiet liberalerna mot det förslag som Larz Johansson nu försvarar är obligatoriet. Varför måste alla gå tre år? Detta var kanske svårt att förstå. När det gäller Västerås flygteknikerutbildning frågade Larz Johansson: Känner Carl-Johan Wilson inte till att det finns påbyggnadskurser? Men om det är en utbildning som är 3,5 år lång kan man inte säga att det sista halvåret är en påbyggnadsutbildning. Är sista halvåret på alla utbildningar en påbyggnadsutbildning? Poängen med vår kritik mot detta förslag är att man skall kunna anpassa utbildningens längd till vad som behövs. Är utbildningen ett halvår längre än vad den är för andra linjer, borde man väl tala om att det skall ingå i den obligatoriska delen. Annars blir det litet märkligt. Rektorn var nöjd, sade Larz Johansson, men vad skall han säga? Han får väl lösa allting praktiskt, oavsett vad vi fattar för beslut. Larz Johansson är inte orolig inför framtiden. Det är bra med en god tilltro till framtiden, det skulle alla ha glädje av. Men jag är orolig för arbetsklimatet på gymnasieskolorna. Det gäller att skapa ett arbetsklimat som gör att människor går till skolan med glädje varje dag för att sköta sitt jobb så att det blir en god gymnasieskola. Jag är inte säker på att det går att genomföra en bra gymnasieskola, om man tar så liten hänsyn till vad människorna i skolan tycker. Sedan ställde Larz Johansson ett antal frågor om vad vi ville förändra för att göra gymnasieskolan ännu bättre än vad han vill göra. Om vi hade haft svaren på dessa frågor, hade vi kunnat föra fram dem nu. Svaren på frågorna är inte tillräckligt belysta. Vi har inte några svar, eftersom vi måste ta längre tid på oss. Jag antar att inte heller Larz Johansson har svar på sina frågor, men han chansar i alla fall med tillförsikt på framtiden. Vad som behövs för en bättre gymnasieskola är tid att få fram svaren på de frågor som Larz Johansson och vi andra ställer. När vi har de svaren efter en remissomgång från fler instanser än dem som Larz Johansson har hunnit tala med, kanske vi kan komma fram till ett vettigt förslag till en ny gymnasiereform, som vi kan föra fram med stolthet.

Herr talman! Nu säger Eva Goe s att den pedagogiska revolutionen består av fortbildning för lärare och syo-funktionärer. Det är något helt annat än det som står i miljöpartiets reservation där man yrkar avslag på propositionen. När det gäller att sammankoppla humaniora med naturvetenskap och satsa på globala frågor i skolan, kan vi vara överens om den målsättningen. Men man kommer aldrig att uppnå sina mål, Eva Goe s, om man inte lägger ner ett seriöst arbete för att utarbeta ett sådant alternativ, och det menar jag att miljöpartiet inte har gjort. Eva Goe s tog upp frågan om i vilket knä man sätter sig i. Till det vill jag säga: Vi väljer båda i vilket knä vi vill sitta. Men frågan är om man har gjort ett bra val eller inte.
Herr talman! Om Ylva Johansson anser att vi i miljöpartiet inte har arbetat seriöst med detta är det därför att Ylva Johansson inte har förstått vad det handlar om. Vi har inte samma värderingar, det är bara så. Detta förslag har utarbetats med hjälp av de miljöpartister ute i landet som befinner sig på skolstyrelsenivå. Att ifrågasätta det arbetet tycker jag är oförskämt. Vi har byggt upp ett nätverk med 125 miljöpartister ute i landet som aktivt arbetar med dessa frågor på lokal nivå. Dessutom hade vi ynka tre veckor på oss att ta ställning till gymnasiepropositionen, och vi har haft en konferens om detta. Ni skall inte komma och anklaga oss för att inte arbeta seriöst bara för att vi inte anammar och kopierar vänsterns förslag. Vad är det för fel att göra som man exempelvis gör på Island, där man har modulsystem och bygger upp utbildningen på ett annat sätt? De har ett friare system än det vi har i dag. Nu har vi återigen bundit upp oss -- vi har bakbundit händerna. Det vi vill ha är en friare, framtidsinriktad skola där t.ex. de som går yrkesutbildning också skall kunna vara lärlingar och studera på komvux på kvällar om de så vill. De skall kunna studera olika språk om de vill komplettera med dessa ämnen. Vad är det för fel att få ett individuellt val och att ta bort alla hinder som gör att detta eventuellt stoppas, dvs. att åldersgränserna tas bort? Det är lätt att säga att vi inte skulle arbeta seriöst. Det är en annan sak att ni inte förstår vad som står i miljöpartiets förslag. Vänsterpartiet hade förut svårt att ställa frågor, och det är kanske ännu svårare för vänsterpartiet att svara. Men jag hoppas att vi framöver kanske uttrycker oss litet klarare när vi ser hur bråttom det är om vi skall rädda denna planet.

Herr talman! Det har i och för sig varit mycket intressant att sitta och lyssna på den debatt som hittills har förevarit. Jag skall försöka att senare i mitt anförande besvara en del av de frågor och ta upp en del synpunkter som framförts i diskussionen. Men jag vill först framföra några principiella synpunkter. Den proposition som vi nu diskuterar och det betänkande som är en följd av denna proposition har stor betydelse. Propositionen ''Växa med kunskaper'' gäller såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen och kommer att bli en av våra viktigaste reformer. Det finns många skäl till varför vi nu bör ta ställning till den framtida gymnasieskolan. Samhällets utveckling, näringslivets krav och den snabba förändringen ställer ökade anspråk på en kvalificerad och bred utbildning. Den ökande internationaliseringen kräver utökade baskunskaper inom alla yrkesområden. De kunskapsintensiva arbetsuppgifterna, som redan har kommit i arbetslivet och ökar ytterligare, fordrar utbildning för att vi skall klara oss i den hårdnande internationella konkurrensen men också för att den enskilda människans ställning skall stärkas. Framtiden kommer att ställa ännu större krav på ett livslångt lärande. Gymnasieskolan måste ge goda kunskaper för dem som studerar vidare på högskola men även för dem som väljer de yrkesförberedande utbildningarna som syftar till arbete direkt efter gymnasieskolan. Gymnasieskolan skall inte leda till några återvändsgränder utan ge möjligheter för vidareutbildning när och om ungdomarna senare önskar detta. Den skall också ge den enskilde möjlighet att själv utvecklas såväl i arbetet som personligt. Propositionen, som i sina huvuddrag tillstyrks, innebär att alla linjer eller program -- som de nu kallas -- blir treåriga. Vi jämställer därmed de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen vad gäller studietid. Det är alltså både en kvantitativ och en kvalitativ höjning. De yrkesförberedande programmen får en ökad andel allmänna ämnen, dvs. svenska, matematik, samhällskunskap m.fl. Det gör att alla får en allmän behörighet till högskolan. Vi upphäver alltså återvändsgränderna inom gymnasieskolan. Det är i sig en kvalitativ förbättring, och det ökar också jämställdheten. Däremot leder det inte till att alla automatiskt kan komma in på vilken högskoleutbildning som helst. Det kan också krävas särskild behörighet. Men det gäller också för andra studerande. Liksom andra studerande som önskar komma in på högskolan får de elever som kommer från gymnasieskolans yrkesförberedande kurser söka in på betyg och det prov som man skall genomgå. Det kommer att bli 16 nationella program. 14 studieförberedande. I alla dessa program finns en kärna av gemensamma, allmänna ämnen: svenska, engelska, samhällskunskap, matematik, idrott och hälsa, estetisk verksamhet, religionskunskap, individuellt val och specialarbete. 1992/93. Den skall svara mot grundskolans utbildning. Därefter följer gymnasial vuxenutbildning. Till denna kan läggas påbyggnadsutbildning, som skall kunna ge vuxna högre kompetens i ett yrke eller utbildning till ett annat yrke. Den del av propositionen som gäller komvux har inte skapat någon större oenighet i utskottet. Men på några punkter har propositionens förslag ändrats i utskottet. En punkt gäller statens skolor för vuxna i Norrköping och Härnösand. Det föreslogs i propositionen att dessa skulle avvecklas. Här förelåg motioner från andra partier och även från mina partivänner inom mitt eget parti. Utskottet avstyrker därför i total enighet propositionens förslag att dessa skolor skall läggas ned. Den fråga som väckt störst intresse är timplanerna för de studieförberedande programmen. Här har utskottet gjort betydande förändringar genom att en uppgörelse träffades i utskottet mellan centern, vänsterpartiet och socialdemokraterna som innebar att de 330 milj.kr. i besparing som föreslogs i propositionen återfördes. Denna uppgörelse ger möjlighet att utöka timplanerna för de studieförberedande programmen, dvs. för de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen, till det tidsomfång som dessa utbildningar i stort sett har för närvarande. Innan jag fortsätter med att tala om timmar inom dessa program, vill jag göra följande jämförelse med hur läget är i dag. Vi räknar i s.k. klocktimmar, dvs. 60 Vi talar om nettotid i stället för bruttotid, dvs. antalet timmar är verkligen garanterade att användas just till undervisning i de ämnen som anges i timplanen, och det finns ingen risk för att någon tid försvinner till andra aktiviteter. Det betyder att ungdomarna är garanterade undervisningstid i enlighet med den timplan som föreligger, och det får inte ske några förändringar i förhållande till denna. Vi talar om antalet timmar i ett ämne för alla tre åren tillsammans, och inte som nu om antalet timmar per vecka och årskurs. Det är därför svårt att i detalj jämföra det nya systemet med det gamla. Det är viktigt att framhålla att timtiden skall läggas ut under en treårsperiod, och den timplan som nu föreligger skall fördelas under en treårsperiod. Det kommer att öka möjligheterna för lärare men även för elever att medverka till att göra undervisningen så bra som möjligt. Den totala garanterade lärarledda undervisningstiden har vi nu höjt till 2 180 timmar från propositionens 1 650 resp. 1 750 timmar. På motsvarande sätt har vi höjt de övriga programmen till 2 400 timmar från propositionens 2 250. Detta leder till att vi därigenom kan tillmötesgå en hel del av de önskemål som funnits, som vi stött på vid uppvaktningar och som förelegat i motioner. Vi har ökat timtalet för svenska inom alla program till 200 timmar, dvs. också i de yrkesförberedande programmen. I propositionen föreslogs 140 Vi har 190 timmar i de både studieförberedande programmen för språk två, dvs. oftast tyska eller franska. Vi har också 190 timmar för språk tre på ekonomisk och humanistisk gren inom det samhällsvetenskapliga programmet samt utrymme för ett fjärde språk på den humanistiska grenen. Inte minst viktigt har vi genom att höja timtalet för elevernas individuella val till 190 timmar gjort det möjligt för eleverna att välja alternativt. De som så önskar och har förutsättningar kan ytterligare öka på sina språkkunskaper. Vi har lagt in ämnet religionskunskap inom alla program, dvs. i den s.k. kärnan, och även i de 14 yrkesinriktade program där det i dag ej finns. Vi har återinfört ämnet geografi i det samhällsvetenskapliga programmet. Vi har slutligen kunnat öka timtalet för de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi, liksom för matematik, historia, psykologi och filosofi. Alla de ökningar som jag nu talat om är i förhållande till propositionens förslag. Sammanfattningsvis kan man säga att timplaneförslaget garanterar en större nationell likvärdighet. De svenska eleverna blir bättre rustade i språk, vilket är viktigt inte minst med hänsyn till den ökande internationaliseringen. Beträffande de yrkesförberedande programmen har vi i förhållande till propositionens förslag lagt till några grenar inom följande program: Byggnadsplåt i byggprogrammet, Fartygstekniker i energiprogrammet, Storhushåll i hotell och restaurangprogrammet, Tandsköterska i omvårdnadsprogrammet. Dessa grenar har önskats av arbetsmarknadens parter och föreslagits i flera av de motioner som väcktes under allmänna motionstiden. Vi behåller propositionens förslag om en ogrenad första årskurs, men framhåller att skolan göra klassindelning för alla program på ett sådant sätt att det speglar elevernas val av gren. Vi föreslår också att yrkesnämnderna även i fortsättningen skall medverka i kursplanearbetet för de yrkesförberedande nationella programmen. Vi betonar också yrkesrådens betydelse på det lokala planet för att den arbetsplatsförlagda utbildningen skall bli väl fungerande och bra. Låt mig sedan göra några kommentarer till de reservationer till utskottets förslag som avgivits. Det är trist att moderater och folkpartister inte vill diskutera propositionens förslag utan endast yrkar avslag. Det är fel när man säger att man inte har tid att göra det. I samband med behandlingen i utskottet meddelade företrädare för såväl moderata samlingspartiet som folkpartiet liberalerna att de bara hade ett yrkande, nämligen avslag. I det fall detta inte skulle bli utskottets bedömning, ansåg man sig inte ha anledning att diskutera några detaljer. I det läget fanns det självfallet inte underlag eller möjlighet från vår sida att föra en diskussion med moderater och folkpartister innan utskottet förelades ett förslag. De var inte intresserade att diskutera den framtida gymnasieutbildningen. De hade bara ett önskemål, nämligen att avslå propositionens förslag. I propositionens förslag finns de principiella synpunkter som jag tidigare redovisade och som vi socialdemokrater anser så angelägna att de bör utgöra en grund för hur den framtida gymnasieskolan skall se ut. Moderaterna har alltid haft en negativ syn på att lyfta den allmänna kunskapsnivån för alla. Ni har ännu inte förstått att alla behöver breda baskunskaper för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och kunna utveckla sig själv. Ni accepterar inte och förstår inte att alla i produktionen, även arbetaren, medverkar till att utveckla vårt näringsliv. Däremot har parterna på arbetsmarknaden, såväl SAF som LO och TCO, själva varit med i ÖGY utredningen och föreslog där såväl längre gymnasieutbildning, nämligen en treårig, för alla som utbildning i allmänna ämnen. Dessa två förslag utgjorde grunden i ÖGY-utredningen, nämligen en förlängd utbildning och att allmänna ämnen skulle tillföras. Arbetsmarknadens parter applåderar nu det förslag som läggs fram, men ni moderater ställer er utanför. Ni har inte kontakt med verkligheten utanför detta hus. Det är extra tragiskt att kunna konstatera att folkpartiet nu också har hoppat på denna vagn. Också ni har ställt er utanför diskussionen om en bättre gymnasieskola för alla. Det beror kanske på att ni anser det så väsentligt att till varje pris komma överens med moderaterna. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till den reservation som Larz Johansson tidigare diskuterade här i kammaren. När vi år 1988 diskuterade ÖGY-försöket, Carl Johan Wilson, ville också ni, vilket ni säger i reservationen, ställa er bakom en treårig utbildning. Men ni ansåg att det gick alldeles för snabbt och ville därför att förslaget skulle genomföras över hela fältet året efter. Vad är det för skillnad mellan det som sker inom ÖGY-försöket och det förslag som föreligger? I båda fallen är det en treårig verksamhet. Både inom ÖGY-försöket och i det nu föreliggande förslaget finns det allmänna ämnen. Det finns nu en större del allmänna ämnen än i ÖGY-försöket. Den arbetsplatsförlagda utbildningen utgör inte som i ÖGY-försöket 10 resp. 10 och 60 % under de tre åren, utan nu skall 15 % kunna läggas ut under samtliga tre år. Vad är det för skillnad, Carl-Johan Wilson? Är det inte så att ni har backat och inte vill genomföra den gymnasieskola som är så viktig och som parterna på arbetsmarknaden vill ha? Och varför vill de ha den skolan? Jo, därför att de vet att vad de anställda i första hand behöver är bra grundutbildning. Dessutom behöver de en yrkesspecifik utbildning, och i den kombineras nu yrkesteori med arbetsplatsförlagd utbildning. Det är en utbildning som inte hindrar den enskilde från att sedan gå vidare i utbildningens värld. Moderaternas syn har ju varit att man skall ge så litet som möjligt. De lever fortfarande i föreställningen att all yrkesutbildning så långt som möjligt -- det sade Ann-Cathrine Haglund själv -- skall förläggas ute på resp. arbetsplatser. Vad blir det av detta? Det blir en väldigt dålig grundutbildning, och det styr individen till ett speciellt område. Det skapar inte den valfrihet som vi förväntar att ungdomarna skall få. I den föränderliga värld som vi nu lever i, med företag som förändras och där rationaliseringarna går fram, behöver alla en bra grundutbildning, för att därigenom kunna skaffa sig den utbildning de behöver framöver. Jag tycker att det är viktigt att vi tar upp detta. Vi har använt för litet tid i dag åt att diskutera den grundläggande yrkesutbildningen, den gymnasieutbildning som är så väsentlig. Det är inte enbart högskoleutbildningen som driver det svenska samhället framåt. De svenska företagen utvecklas inte enbart beroende på akademiker och liknande. De utvecklas beroende på de yrkeskunskaper och de breda kunskaper som de stora arbetargrupperna har. De breda grupperna skall också få möjligheter att delta aktivt i det utvecklingsarbete som sker. Då måste vi ge dem en ordentlig grundutbildning. Det vill inte moderaterna vara med om. Så litet som möjligt till den breda massan! är deras paroll. Den linjen har nu också folkpartiet slagit in på. Det skall i och för sig bli intressant att se vad som kommer att ske. Propositionen skall ju rivas upp, säger ni, om ni kan få majoritet. Vem skall ni göra det tillsammans med? Skall ni göra det tillsammans med Eva Goe s i miljöpartiet? Hon har ju sagt här att hon ställer inte en gång upp på det förslag ni har lagt fram, trots att hon yrkar avslag på propositionen. Centern kan ni inte gärna räkna med. Det har ju klart framgått av Larz Johanssons inlägg här. Centern och vi har under en lång följd av år haft i stort sett samma syn på utbildningspolitiken. Och det är naturligt, därför att vi vet vad det betyder både för den enskilde, för alla människor, och för samhället att ha en så bra grundutbildning som möjligt. Lärlingsutbildningens tid är förbi. Vi kommer att behöva den i vissa speciella fall. Den finns och har möjligheter att finnas inom den nya gymnasieskolan. Men vad som är viktigt är att den i så fall måste kombineras med de allmänna ämnen som man förutsätter att alla som väljer gymnasieskola skall ha. Gymnasieskolan är frivillig. Ingen tvingas att gå i gymnasieskola. Men jag tycker att både Ann Cathrine Haglund och Carl-Johan Wilson läser ur rapporten från ÖGY litet felaktigt. Vad är det som har skett? Vad har man utrett för någonting? Vad är det rapporterna säger? Man pekar på de problem som har funnits under de två första åren, och man håller nu på att färdigställa den tredje rapporten. Man är medveten om att det kan vara svårigheter att skaffa handledare. Däremot har det inte varit några svårigheter att få sökande. Det finns alltså ett intresse bland ungdomarna att välja en treårig yrkesinriktad utbildning. Det pekar mot att alla skall få chansen att skaffa sig en sådan. En fråga som jag gärna skulle vilja ta upp är: Hur skulle en gymnasieskola se ut enligt moderaternas och folkpartiets förslag? De säger att de 32 veckor som vi har som underlag i vårt förslag inte räcker, utan att det är nödvändigt att gå längre. Är det, som Ylva Johansson sade, proven ni skall ta väck? Är det SYO-medverkan ni skall ta väck? Är det studiebesöken ni skall ta väck? Eller är det fråga om att förlänga antalet dagar utöver 172 per år? Skall ni få in mer timtid, måste det gå ut över något annat. Vill ni ta bort det individuella valet? Litar ni inte på eleverna eller vill ni inte ge eleverna möjlighet att vara med om att styra sin egen utbildning och välja den utbildning som de kan vara intresserade av och möjlighet att öka på sina ämnen? Är det detta ni vill? Någonting måste ni göra för att öka den timplanelagda tiden, annars räcker inte dagarna till. Ni måste skära någonstans. Det skulle vara intressant att få reda på vad ni vill göra. Jag tycker att det är bra att riksdagen i dag kan ta ställning till den nya gymnasieskolan. Det ger en förutsättning både för den enskilda individen att utvecklas och för det svenska näringslivet att utvecklas i framtiden. Det är vi tre partier som nu står bakom det här förslaget som kommer att se till att Sverige utvecklas i framtiden, medan ni andra sätter er vid sidan om och motarbetar en utveckling som vi behöver både som människor och som land. Jag ber att få yrka bifall, herr talman, till utskottets förslag.

Herr talman! Ja, Lars Svensson, nog skall vi göra allt vad vi kan för att reparera och restaurera utbildningspolitiken, det kan jag försäkra. Framför allt skall vi skapa en skola som ger alla elever kunskaper och färdigheter, inte en skola som slår ut vissa elever. Lars Svensson säger att utbildningsutskottet har lagt på timmar och förbättrat propositionen. Ja, ni har lagt på timmar, och det är i och för sig bra, det sade jag tidigare. Men ni har alldeles för låg ambitionsnivå. Det är fortfarande viktiga ämnen där timtalet minskar. Det går inte att på så kort tid göra de förbättringar som är nödvändiga i ett förslag som i sin grundkonstruktion är fel. Vi har begärt ett nytt förslag som bl.a. skall ta hänsyn till den utvärdering som borde ha varit klar innan propositionen skrivits och i alla fall innan beslut fattas, den utvärdering som jag citerade ur i mitt inledningsanförande. Lars Svensson säger att det finns inga problem med rekryteringen. Faktum är att på IN-linjen finns det stora rekryteringsproblem. Det framgår när man tittar på rapporterna från det tredje året. Dessutom är det väldigt många som hoppar av, därför att de går ut i produktionen redan under utbildningen. Det finns stora variationer, och det är problem med betygsättningen. Framför allt är det problem med kostnaderna. Man har inte klarat ut vare sig vad försöksverksamheten kommer att kosta eller vad det kommer att kosta med ett genomförande av tre år för alla. Det är inte tiden som är det viktiga, Lars Svensson, utan det är kompetensen som är det viktiga, vad eleverna kan lära sig, målen för utbildningen. Det är inte utbildningens längd, utan det är målet, kraven i kommande studier och kommande yrkesverksamhet som skall styra vad utbildningen skall innehålla. Det här har nämnts flera gånger i dag, och jag skall därför läsa direkt ur ett dokument från SAF. I det står: ''Utbildningstidens längd skall kunna variera och styras av utbildningens mål och individens behov.'' Det överenstämmer exakt med vad jag tidigare har sagt i debatten.

Värderade talman! Lars Svensson uppfattar det som om jag ville gardera med kryss. Nej, vi har inte ändrat uppfattning. Det var det jag försökte bevisa. I samma betänkande hade vi med exakt detsamma som vi har sagt i dag. Läs, jag kan låna ut betänkandet. Det var andra faktorer som gjorde att vi inte ville delta i arbetet med att på denna korta tid försöka justera propositionen i den riktning som vi och de som jobbar med frågorna vill. Vi tyckte inte att tiden räckte, och att man hade för litet utvärderingsunderlag. Vi kan ta ÖGY-försöket som exempel. Det är ännu inte färdigt. Just i dag slutar de sista som ingår i den första försöksperioden. Att bedöma det som har varit hittills och tro att man efter det skall veta vad man vill med gymnasieskolan, är ungefär som att bedöma potatisskörden efter blasten. Det är inte alls säkert att det ser ut så när det är färdigutarbetat som man tycker att det verkar innan skörden är klar.
Herr talman! Jag tycker nog att jag ändå bör läsa ytterligare något för Carl-Johan Wilson. I Wilson skriver ni att enligt utskottets uppfattning är en tvåårig yrkesutbildning otillräcklig. När man vänder på bladet finner man att det sägs att mot denna bakgrund anser utskottet att en ny yrkesutbildning av i huvudsak ÖGY-utredningens modell skall inledas år 1989/90 i stället för år 1988. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att ni har ändrat uppfattning. Eftersom vi gör alla utbildningar treåriga, Ann Cathrine Haglund, ökar vi möjligheterna för de elever som går på den treåriga utbildningen att få mera kunskaper och färdigheter. Jag tror dock inte att man förmedlar ett enda dugg av kunskaper och färdigheter genom att bara använda orden, som Ann-Cathrine Haglund gör. Jag tror att man måste gå till handling. De som väljer treårig yrkesförberedande utbildning kommer att få bättre kunskaper än de som i dag går på en tvåårig. Vi förstärker de allmänna ämnena genom de ämnen som finns i kärnan. Ann-Cathrine Haglund har inte sagt ett ord om detta och huruvida det är bra eller dåligt att man förmedlar dessa kunskaper till eleverna. Det är således bara prat från Ann-Cathrine Haglunds sida. Ni vill sortera upp arbetsmarknaden. Vi vill däremot stärka den enskildes ställning. Det gör man genom att ge honom bättre kunskaper och färdigheter och genom att ge honom den utbildning som vi föreslår. När man diskuterar kompetensen och säger att SAF har sagt att det kan gälla två till fyra år, tycker jag att Ann-Cathrine Haglund skall försöka få kontakt med de olika yrkesområdena och lyssna på vad som sägs inom arbetsgivareföreningen. De sitter själva med i kursnämnderna som har utarbetat de planer som man nu studerar efter enligt ÖGY-modellen. De arbetar och är intresserade av att ingå i yrkesnämnderna för att kunna ge förslag till timplaner och läroplaner för de nya treåriga linjerna. De ber att vi skall genomföra en treårig gymnasieskola, så att bra människor söker anställning hos dem med så breda kunskaper att de är flexibla och kan anpassa sig till de krav som kommer att ställas i framtiden.